Fru talman! Kemiska ämnen är grundläggande för vårt samhälle. De ingår i alla material och varor och är insatsvaror för samtliga industribranscher. Men de kan också påverka människor och miljö negativt. Förr dominerade utsläpp från industrin och höga koncentrationer av enstaka farliga kemikalier. Nu handlar riskhanteringen om lägre koncentrationer av många komplexa blandningar av kemikalier som sprids diffust och som vi alla ständigt exponeras för via maten, vattnet och inomhusmiljön. Att begränsa riskerna med kemikalier är komplicerat. Det handlar om många tusen ämnen där kunskapsbehovet är stort. Ett enskilt land har svårt att på egen hand utvärdera och reglera ämnen och produkter. Därför är arbetet på EU-nivå viktigt. EU har en övergripande kemikalieförordning, Reach, men även regler på områden som inte ryms inom Reach som exempelvis förordningar om bekämpningsmedel. Sveriges linje i det EU-gemensamma kemikaliearbetet har under lång tid varit tydlig och konsekvent. Detta följer av den breda politiska enighet som finns här i Sveriges riksdag om vikten av en säker användning av kemikalier för människor och miljö. Framför allt gäller det skyddet av barn, unga och gravida eftersom de är extra känsliga för kemikalier. Granskning av kommissionens meddelande om en kemikaliestrategi för hållbarhet Målbilden för Sveriges kemikaliearbete är en giftfri miljö. I arbetet för att nå detta mål är ett ändamålsenligt EU-gemensamt regelverk av avgörande betydelse. EU-kommissionen presenterade i oktober förra året en ny kemikaliestrategi som innebär skärpningar av nuvarande regler och deras tillämpning. Strategin håller en hög ambitionsnivå och har tydliga svenska avtryck. Det gäller bland annat ambitionen att behandla farliga ämnen i grupp efter gemensamma egenskaper och att lägga större fokus på kemikalier i varor. Fru talman! I vårt granskningsutlåtande lyfter vi i miljö och jordbruksutskottet fram ett antal frågor som vi vill ge högsta prioritet i det kommande åtgärdsarbetet. Utfasningen av särskilt farliga ämnen måste snabbas på. Det är nödvändigt inte bara för att skydda människors hälsa och miljön utan även för att möjliggöra cirkulära flöden av material. Användning av dessa ämnen bör därför förbjudas inom alla användningsområden. EU-lagstiftningen är i stor utsträckning fortfarande inriktad på exponering för enskilda ämnen. Det är viktigt att kommissionen mer prioriterar arbetet med gruppvis hantering av likartade farliga ämnen. Steg har tagits inom EU för en gruppvis bedömning av ämnen, till exempel för PFAS, men denna utveckling måste gå mycket snabbare. Hormonstörande ämnen har en synnerligen allvarlig påverkan på människors hälsa. Ändå ökar användningen av dessa ämnen i samhället. Denna utveckling kräver skyndsamma och kraftfulla åtgärder. Fru talman! Giftfria kretslopp är en förutsättning för en cirkulär ekonomi. Den EU-gemensamma lagstiftningen behöver utvecklas för att i högre utsträckning ta hänsyn till kemikalieaspekter under produkters hela livscykel. Därutöver behövs det incitament för den gröna omställningen av EU:s kemikalieindustri. Kemikaliestrategin innehåller åtgärder för att ge stöd till innovation och forskning om säkrare och mer hållbara kemikalier och material. På så sätt kan viktiga steg tas för att nå inte bara cirkulära lösningar utan även stärkt konkurrenskraft. Sverige har under flera år efterlyst skärpta informationskrav inom EU när det gäller kemiskt innehåll i varor. Det är därför positivt att kommissionen nu vill driva på arbetet för produktinformation till konsumenter. Digitala produktpass är en viktig komponent i det arbetet. Fru talman! EU:s kemikalielagstiftning behöver i mycket högre grad ta hänsyn till riskerna med så kallade kombinationseffekter. Detta arbete har under de senaste åren gått långsamt men tar nu fart när kommissionen nu har åtagit sig att bedöma hur man i Reachförordningen kan arbeta med blandningar av ämnen. I strategin föreslås även ett nytt arbetssätt - "ett ämne, en bedömning" - i syfte att samordna riskbedömningen av kemikalier. Det är bra med en mer koordinerad och transparent process, menar vi, men det får inte leda till förseningar av genomförandet av kemikalieregelverket eller begränsa medlemsstaternas möjligheter att ta initiativ. Den ökande e-handeln och den nya tekniken gör det möjligt för oss konsumenter att handla direkt från tillverkare i länder utanför EU, vilket juridiskt sett innebär att konsumenter blir importörer och därmed ansvariga för att produkten uppfyller gällande lagstiftning. Kommissionen, Echa och nationella myndigheter måste samarbeta för att hantera denna utmaning. Fru talman! Om EU ska ha en chans att uppnå en giftfri och hållbar miljö måste kemikaliearbetet integreras i samtliga relevanta lagstiftningsområden. Målbilden om en giftfri miljö kan inte vara ett eget spår inom kemikaliestrategin utan måste även ha en plats i flera av kommissionens övriga strategiska satsningar. Sverige har vid upprepade tillfällen efterlyst åtgärder på EU-nivå för att öka miljöhänsynen vid läkemedelstillverkning. Kommissionen ska behandla läkemedelsfrågor inom ramen för en läkemedelsstrategi för Europa. Vi menar att frågor som rör miljöhänsyn måste få en framskjuten position i det arbetet. Vi vill dessutom lyfta fram betydelsen av att verka för en giftfri miljö även i den kommande strategiska ramen för arbetsmiljö. Det är oerhört viktigt att minimera riskerna för arbetstagare som utsätts för hög eller långvarig kemisk exponering, och EU behöver fastställa ytterligare åtgärder för att hantera arbetstagarnas exponering för farliga ämnen. Till sist: EU behöver agera globalt för en ny agenda för kemikalier och avfall efter 2020, och det är positivt att strategin innehåller satsningar för att driva på det internationella kemikaliearbetet. Fru talman! Sverige har haft stort inflytande på EU:s kemikaliepolitik. En tydlig politisk vilja har varit grundläggande. Bildandet av Kemikalieinspektionen, vetenskapligt stöd och ett starkt engagemang från både miljörörelse och progressiva företag har också haft betydelse för framstegen. I arbetet med genomförandet av EU:s kemikaliestrategi ska vi fortsätta att vara en stark kraft och vara pådrivande för en giftfri miljö.

Fru talman! Vi är egentligen helt överens om det här granskningsutlåtandet, som jag också yrkar bifall till. Men vi behöver ändå prata om detta med en allt större kemikalieanvändning. Med en allt större kemikalieanvändning kommer ett större ansvar för vilka kemikalier vi sprider och hur dessa påverkar miljö och människor. En del kemikalier har visat sig påverka oss negativt med ämnen som kan orsaka cancer och allergier eller påverka möjligheten att få barn. Det har också visat sig att just barn är särskilt känsliga för effekterna av skadliga kemikalier, eftersom de fortfarande växer och deras organ inte är fullt utvecklade. Det är därför viktigt att minska risken för att våra barn utsätts för sådana skadliga kemikalier som finns i vissa leksaker, soffor och köksredskap på exempelvis förskolor. Här har Alliansen lagt en bra grund till en kemikaliepolitik som ska hålla för framtiden. Det är kanske dags att vi tar ett steg till på just detta område. Fru talman! Produkter på den svenska marknaden måste följa gällande lagstiftning och får inte utgöra en risk för människor eller miljö. Marknadskontroller är därför nödvändiga för att upprätthålla en sund och rättvis konkurrens. Det är också en garant för att produkter som inte uppfyller EU-kraven inte ges möjlighet att konkurrera ut lagliga alternativ. Marknadskontroller ska vara resurseffektiva och grundliga. Dessa kontroller sker i dag via planerade besök hos tillverkare, importörer eller återförsäljare, men endast en liten andel varor och produkter kontrolleras. Problemet med produkter som inte lever upp till lagstiftningens krav tycks vara störst bland produkter som har importerats från tredjeland. Fru talman! Kemikalieinspektionen gjorde en jämförelse av 87 likvärdiga produkter, vilken visade att andelen varor med förbjudna ämnen var störst bland produkter från e-handelsföretag utanför EU. 43 procent av varorna som köptes in från företag utanför EU innehöll förbjudna ämnen. För mig som småbarnsförälder är detta oerhört viktigt. Man blir matad med annonser för hur man kan köpa leksaker på nätet och så vidare, men varorna kan innehålla förbjudna ämnen. Nu är jag själv påläst på området, men frågan är om alla har tillräcklig kunskap. Detta är ett EU-gemensamt problem. Därför är det ytterst viktigt med ett ökat samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter för att garantera att varor som importeras till EU uppfyller grundläggande krav och säkerhet. Detta är en djungel. Vi vet alla hur många som beställer varor på nätet, kanske från Wish eller från någon annan instans. Detta måste vi ta tag i och försöka finna lämpliga åtgärder att vidta. Moderaterna anser att konsumenterna behöver få en ökad medvetenhet om riskerna för att kunna fatta mer välgrundade beslut. Därför vill vi ge vår egen kemikalieinspektion eller annan relevant myndighet i uppdrag att informera allmänheten om förekomsten av förbjudna kemikalier i produkter som importeras från tredjeland. Det är därför också positivt att EU lyfter fram dessa frågor i sitt arbete. Fru talman! Jag vill också nämna något om synsättet när det gäller gifter. Vi omges ständigt av gifter i naturen genom djur, insekter, växter med mera - naturliga gifter som vi människor tillverkat som syntetiska kopior och också använt oss av när vi framställt egna innovationer och uppfinningar. Det handlar om både naturligt förekommande och mänskligt tillverkade ämnen som kan ha en förgiftande verkan, och de har ofta en funktion eller ett syfte. Det är därför också väsentligt att undersöka om ett borttagande av en produkt eller en tjänst kan genomföras utan att det skapar nya problem, som i sin tur kanske till och med blir större och allvarligare än ursprungsproblemet. Vissa gifter är farliga även i liten dos, medan andra tas om hand och bryts ned i kroppen eller av organismer i naturen så länge dosen inte är för hög. Små doser av gift kan vara nödvändiga i till exempel mediciner. Vissa ämnen är farliga i en bestämd form eller i kombination med andra ämnen, medan de annars är ofarliga. Ett sådant exempel är zink, som är livsnödvändigt för många organismer och används som försäljningsargument för valnötter, men det kan vara skadligt för vattenlevande organismer. Ett annat exempel är krom, en metall som för människan är nervskadande men som blir ett ofarligt legeringsämne i stål. Med hänvisning till detta kan man inte generellt säga att alla gifter är farliga eller att vi inte vill ha dem runt oss. Även oönskade gifter kan vara acceptabla om de inte leder till skada utan är till nytta. Det handlar mer om människans och naturens förmåga att ta hand om ämnena, bryta ned dem och rena dem. Detta spelar en viktig roll för vilka gifter vi kan acceptera att ha runt om oss. Granskning av kommissionens meddelande om en kemikaliestrategi för hållbarhet Fru talman! Varken människor eller naturens ekosystem ska drabbas negativt av gifter genom den mänskliga faktorn. Därför bör vi sikta mer på att använda begrepp som "förgiftningsfritt" eller "riskhanteringsbart" i stället för "giftfritt". Vi kanske bör fundera på det när vi diskuterar dessa frågor. Giftfrihet bör ses som ett av flera verktyg för att uppnå målet att inte förgifta människan eller miljön. Vi måste kunna skilja mellan akuta misstankar och bevisade problem som måste åtgärdas direkt och hypoteser som kan utredas mer innan åtgärder sätts in. I dag skiljer man för lite på vetenskapliga fakta och hypoteser inom vissa områden, och detta kan få oanade och negativa konsekvenser. Sverige ska vara ett land som kännetecknas av väl underbyggda beslut som grundas på vetenskapliga fakta. Därför är det samarbete vi i dag har genom EU så viktigt, liksom möjligheten att granska, påverka och titta på de olika områdena. Fru talman! Det finns som sagt åtskillig forskning om kemikaliers påverkan på miljön och människors hälsa. Men den forskning som finns är oftast gjord på ett ämne i taget. Att forskningen hittills sett ut som den gör beror på hur lagstiftningen är uppbyggd. Därför saknas det till stora delar forskning kring så kallade kombinationseffekter - vad som händer när flera olika kemikalier korsas. Kemikaliemixen som människor utsätts för i dag blir alltmer komplex. Därför är det bra att man också inom EU ser detta och prioriterar dessa frågor, som också lyfts fram i detta utlåtande. Vi måste ställa höga krav för att minska mängden farliga kemikalier, inte minst för våra barns skull. Vi behöver en hållbar kemikaliepolitik med en verktygslåda som innehåller olika åtgärder för att nå målet med en giftfri vardag. Tillsammans blir vi starka när vi arbetar med dessa frågor.